Fru talman! Jag har begärt ordet med anledning av att jag väckt fyra motioner som behandlas i detta betänkande, och jag tänkte kortfattat beröra dem. Det gäller motionerna Ub204, 205, 296 och 822. I motion Ub204 behandlas ämnet data i grundskolan. Utskottet säger att datalära inte är ett ämne på timplanen. Det är i och för sig riktigt. Det står i läroplanen: Alla elever bör orienteras om användningen av datorer i samhället och om den snabba utvecklingen på området. Speciellt gäller det att eleverna inser att datorn är ett tekniskt hjälpmedel som styrs av människor. I dag kan orienteringen ges såväl i ämnet matematik som i orienteringsämnena, men den förekommer också som tillvalsämne. Jag menar alltså att den inte enbart är ett huvudmoment i ämnet matematik, som sägs i betänkandet. I motion Ub205 behandlas skolförordningens reglering av ämnets kombinationer för lärartjänster och då främst ämnena data och teknik. Teknik ingår som moment i de naturorienterande ämnena, men förekommer också som tillvalsämne precis som data. Som framhålls i motion 205 uppstår problem när en skola arbetar enligt läroplanen, alltså med ämnena integrerade, eller när det i tjänsten ingår tillvalskurs i något av ämnena data och teknik och vederbörande lärare av någon anledning begär tjänstledigt eller slutar sin tjänst. Då får man inte med nuvarande regler annonsera ut en ämneskombination där data eller teknik ingår, därför att de inte finns med som ämnen i skolförordningen. Det har visat sig vara mycket svårt att rekrytera lärare till tjänster där dessa ämnen ingår. Alla lärare som undervisar i matematik och i orienteringsämnen kan i dag inte undervisa i teknik och data, även om detta förutses i läroplanen. Jag anser därför att ämnena data och teknik skall införas i skolförordningen, vilket inte bör vara något större ingrepp. I betänkandet sägs också att frågan om fortbildning för lärare utreds av SÖ och UHÄ. Jag hoppas att man tar upp den frågan med förtur. Beträffande motion Ub822 säger utskottet att SÖ och UHÄ fått regeringens uppdrag att se över utbildningen av lärare för gymnasieskola och vuxenutbildning inkl. ämneskombinationer för lärartjänster. Jag tror att det är viktigt att lärare inom handel och kontorsyrken ges möjlighet till ytterligare kombinationer. Vi vet i dag att många läser vidare. Lärare som undervisar i stenografi läser t.ex. ofta främmande språk och borde därför också ges möjlighet att undervisa i ämnet. I motion Ub296 tas upp mobbning. Utskottet säger att begreppet mobbning normalt används i betydelsen gruppvåld. Jag delar inte den uppfattningen. Senast misshandlade en 15-årig elev en 14-åring. Vi som arbetar i skolan vet att det lika ofta är en elev som mobbar som en grupp. Jag delar däremot utskottets uppfattning när man säger att skolan har en viktig roll som normbildare för ungdomar. Arbetet med att motverka mobbning måste ske på bred front och i samverkan mellan skola och föräldrar. Jag tycker till sist, fru talman, att det är märkligt att man avstyrker motionen. Utskottets motivering överensstämmer i stort med vad som anförs i motionen. Borde man inte i stället ha kunnat ge motionärerna ett erkännande?

Fru talman! Det har i dag blivit alltmer komplicerat att vara konsument. Låt mig därför börja med att säga att jag tror att Marianne Andersson och jag är ganska överens om behovet och värdet av kunskaper om kost liksom av konsumentekonomiska kunskaper och att dessa har en given plats i vårt utbildningssystem. Undervisning i näringslära, matlagning och konsumentkunskap är nödvändig för att eleverna skall bli medvetna och kunniga konsumenter. Hemkunskap är numera ett obligatoriskt ämne på grundskolans alla stadier. Att ge barnen en bra hemkunskapsundervisning så tidigt som möjligt för att lära dem vad bra matvanor betyder och få dem att se sambandet mellan mat och hälsa är en viktig uppgift för skolan. Ju yngre barnen är, desto lättare är det att påverka dem och att lära ut bra kunskaper. Viktiga förutsättningar för att klara hemkunskapsundervisningen är givetvis tillgång till bra och ändamålsenliga lokaler och bra utrustning. På lågoch mellanstadieskolor finns sällan särskilda institutioner för hemkunskapsundervisningen. Självfallet borde då utgångspunkten vara att i största möjliga utsträckning använda högstadieskolornas lokaler. Det borde också vara en självklar strävan att undervisningen i så stor utsträckning som möjligt bedrivs av utbildade lärare. Det innebär att man bör eftersträva att undervisning i hemkunskap ges av behöriga lärare med hushållslärarutbildning eller motsvarande. Riksdag och regering har beslutat att kommentarer till Lgr 80 skall ingå i SÖ:s publikation Läroplaner. Kommentarerna utges fortlöpande och revideras efter hand. Kommentarmaterialet innehåller inga föreskrifter, utan skall ge uppslag och information på olika områden. Det är dessutom av övergripande karaktär. De problem som tas upp i centermotionen angående lokaler, materiell utrustning och sammanhängande arbetspass får naturligtvis inte sin lösning i ett kommentarmaterial, utan måste lösas genom lokala beslut. Flera motionärer har tagit upp behovet av att generellt förstärka elevernas kunskaper inom områdena kost och konsumentkunskap på gymnasieskolans olika linjer. Frågan har behandlats av arbetsgruppen för översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen, ÖGY. Det betänkande som arbetsgruppen har lämnat ifrån sig innehåller förslag om att undervisning i kost och näringskunskap bör ges på de yrkesförberedande linjerna. Betänkandet har remissbehandlats, och bl.a. SÖ har framfört uppfattningen att det är mycket angeläget att så många som möjligt av gymnasieskolans elever får undervisning om kost och hälsa. SÖ säger också i sitt remissvar att den undervisning i ämnet hemkunskap som eleverna fått i grundskolan och som har till syfte att förbereda för vuxenliv i hem och familj bör följas upp i gymnasieskolan. För närvarande bereds ÖGY:s förslag och det inkomna remissmaterialet på utbildningsdepartementet. En proposition väntas nästa år. Enligt god tradition bör naturligtvis riksdagen invänta ett förslag från regeringen i de här frågorna, innan riksdagen tar ställning till de enskilda momenten. När det gäller förslaget om att utöka gymnasieskolans lilla ram, bör budgetpropositionen, som läggs på riksdagens bord om några veckor, avvaktas. Fru talman! Med hänvisning till det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Det är med stor tillfredsställelse som jag på s. 6 i det föreliggande betänkandet läser att remissopinionen mot ÖGY:s förslag har varit så stor att möjlighet nu finns att bibehålla konsumtionsutbildning i någon form. Det tycker jag är väldigt bra. ÖGY var ju en tjänstemannautredning, och jag tycker faktiskt att den utredningen fick vad den förtjänade. Engagemanget var mycket stort i hela landet kring den här frågan. Olika grupper av människor har yttrat sig — både de som så att säga hade den officiella yttranderätten och andra. Det är ett bra tecken när människor engagerar sig så mycket att protesterna kommer in före, inte efter, det att förslaget har lagts fram. Det står i betänkandet att regeringens förslag bör avvaktas, men det innebär inte att vi motionärer och andra opinionsbildare är helt nöjda. Tvärtom — det finns väldigt många synpunkter på hur denna utbildning skall se ut. Det finns också väldigt många hänsyn att ta. Marianne Andersson ställde en fråga till oss andra motionärer varför vi inte har anslutit oss till centerns fem reservationer till betänkandet. Bl. a. kräver man där fler lektionstimmar och att ämnet konsumentkunskap skall finnas med på gymnasieskolans alla linjer. Det är lätt att säga, men man måste då också tala om i vilka ämnen man skall minska undervisningen. Det är det som är den stora frågan och som gör att det här blir svåra avvägningar. Det är även det som gör att vi får avvakta propositionen; vi fick ju nyss höra av Marita Bengtsson att den skall läggas fram ganska snart. Man kan inte ta ut en detalj och säga att man vill plussa på undervisningen där utan att tala om var någonstans man skall ta timmarna. Vi vet ju att varje lärare anser att hans eller hennes ämne är det absolut viktigaste ämnet i skolan. Jag vill ge några synpunkter på de konsumentekonomiska specialkurserna. De har ju fått så väldigt många olika namn, att jag gissar att de som diskuterade den här frågan för några år sedan inte alls känner igen namnen. Men vad det handlar om är de gamla hushållsskolorna, enterminsoch tvåterminskurser som bedrevs på lanthushållsskolor och som nu bedrivs inom gymnasieskolans ram. ÖGY föreslog faktiskt att dessa kurser skall tas bort, och det tycker jag är mycket beklagligt. Vi vet ju att lanthushållsskolorna har försvunnit undan för undan. Det är också bara att beklaga. De kurserna hade tidigare ett meritvärde när man sökte till andra utbildningar. Det meritvärdet har försvunnit, men jag anser att det borde komma tillbaka. Det är nämligen ett mycket bra sätt att förstärka konsumtionsutbildningen, som så många har talat om här i dag. Särskilt de enterminsoch tvåterminskurser som bedrevs på lanthushållsskolorna borde förändras och utvecklas i stället för att avvecklas. Det finns väldigt många behov som man skulle kunna fylla genom att variera dessa kurser. Sedan tycker jag att kravet på förkunskaper har satts mycket lågt i många utbildningar. På sina håll har det faktiskt blivit uppenbara brister. Jag tror att andra talare här i kammaren har tagit upp den saken tidigare under eftermiddagen. För många utbildningar skulle det behövas bättre kunskaper just i det ämne som vi diskuterar och som gäller sambandet kost-hälsa och sambandet konsument-ekonomi. Det gäller även förebyggande friskvård, som man talar så mycket om. Alla dessa varianter kan man använda sig av och ge utbildning i. Om kravet på förkunskaper i dessa ämnen funnits kvar och om denna utbildning hade haft ett meritvärde, kunde vi ha fått en mycket bättre utbildning än om vi skall försöka pressa in undervisningen i det nuvarande timantalet. Det kan aldrig bli någon riktigt bra utbildning, när man hela tiden skall konkurrera med andra ämnen om minuterna. Det finns många som skulle behöva förkunskaper av här nämnt slag, t.ex. de som utbildar sig till förskollärare och till yrken inom vårdsektorn och livsmedelssektorn. Det kan dock, som jag tidigare sade, vara mycket svårt att utöka ämnet i konkurrens med andra ämnen. Jag vill också säga några ord om lanthushållsskolorna, som har utgjort en alldeles speciell resurs. Dessa skolor har haft tillgång till mycket bra lokaler, och de har slagit vakt om en kulturtradition inte bara inom matoch livsmedelsområdet utan även inom textilområdet. Man har dock med hänvisning till elevbrist lagt ned lanthushållsskolorna, efter en del bollande mellan huvudmännen osv. Men det är ju ganska naturligt att elevbrist har uppstått, när man har avskaffat kravet på lanthushållsutbildning som förkunskapskrav till andra utbildningar. Eleverna vill ju alltid ta den kortaste vägen genom en utbildning. I stället har vi kanske fått brister i många av de nuvarande utbildningarna. Fru talman! Jag hoppas att det regeringsförslag om ändring av gymnasieskolans yrkesutbildning vilket vi i dag hört skall läggas fram kommer att innebära en förstärkning av ämnen med inslag av näringslära och livsmedelskunskap, framför allt på de linjer som leder till yrken inom vårdsektorn. Dessutom vill jag till slut upprepa att jag anser att enoch tvåterminskurser med konsumentekonomisk specialinriktning skall ha ett meritvärde. Det kan t.o.m. tänkas att det i vissa fall bör ställas upp som behörighetskrav att sådan kurs skall ha genomgåtts. Den sista frågan har kanske inte direkt samband med de frågor som behandlas i detta betänkande, men dess handläggning har konsekvenser för konsumtionsutbildningen inom gymnasieskolans ram.

Fru talman! Jag har begärt ordet med anledning av min motion Ub249. I dagens samhälle minskar tiden för hushållsarbete i hemmet, och mycket av den kunskap som förr fördes vidare mellan generationerna har därmed försvunnit. Samtidigt har konsumtionsutrymmet minskat, och vi för en intensiv debatt om matkvalitet och om matens betydelse för hälsan. Dessutom går i dag en stor del av de allmänna resurserna till konsumentupplysning samt friskoch sjukvård. Detta måste vara fel. Vi borde i stället satsa på att ge barn och ungdomar kunskap i kostoch konsumentfrågor på ett tidigt stadium. Dagens hemkunskapsundervisning enligt Lgr 80 bedrivs dock på mycket varierande sätt, och därmed blir också skillnaderna i elevernas kunskaper mycket stora. Faktorer som spelar in är skolans läge, närheten till hemkunskapslokaler, tillgång till utbildade lärare, vilka resurser som finns för ombyggnad av lokaler till undervisningskök, i de fall där undervisningen sker på lågoch mellanstadieskolor, samt sist men inte minst tillgången till läromedel. På högstadiet är det inte bara en schemateknisk fråga om man väljer att förlägga undervisningstimmarna till ett enda block, dvs. om man vill använda alla timmarna under ett läsår för att sedan inte se eleverna mer under hela högstadiet. För många praktiska moment är det viktigt med upprepning för att inlärningen skall bli effektiv och bestående. Det är dessutom många moment som skall hinnas med under de fyra veckotimmar som står till förfogande på högstadiet, och många moment i matlagningen tar lång tid. Detta är en omöjlig ekvation. Centerpartiet har i sin reservation yrkat bifall till min motion Ub249. Jag vill redan nu tala om att jag inte tänker stödja den. Orsaken härtill är bl.a., som sägs i betänkandet, att ännu inga elever har gått igenom grundskolan enligt den nya läroplanen. Den enda utvärdering som vi i dag har tillgång till är utvärderingen av den försöksverksamhet som bedrevs i ämnet åren 1979—1980. Som alla förstår bedrivs försöksverksamheter under mycket speciella och ofta mycket gynnsamma förhållanden när det gäller undervisningslokaler, läromedel och lärarresurser. De lärare som medverkar i försök är speciellt intresserade av verksamheten och får dessutom speciellt stöd av både skolledning och skolstyrelse. Nu har undervisningen i hemkunskap enligt Lgr 80 pågått i fem år, och det är hög tid att göra en ny utvärdering. Denna nya utvärdering bör ligga till grund för en översyn av grundskolans hemkunskapsundervisning i dess helhet. Om det inte finns något annat sätt att tillgodose kravet på utökad hemkunskap i grundskolan, är det kanske dags att se över fördelningen mellan slöjd och hemkunskap. Under hela grundskoletiden har en elev ca 200 lektionstimmar i hemkunskap. Som jämförelse kan nämnas att ämnet slöjd har 640 lektionstimmar under motsvarande tid. Att kunna laga sin mat och sköta sitt hem måste vara lika viktigt som att kunna sy och snickra! När det gäller kostoch konsumentkunskapsundervisningen på gymnasieskolan återkommer jag när vi ser resultatet av den beredning som just nu pågår av ÖGY:s betänkande. Jag utgår från att den kommande propositionen kommer att beakta motionens synpunkter.

Fru talman! Jag vill säga några ord om Margareta Mörcks och min motion 268 beträffande hemkunskap. Vad är då hemkunskap? Jo, att kunna respektera sin kropps behov av näringsämnen och att ha kunskaper om kost och näring. Det innebär också att kunna sköta ett hem, att laga sin egen mat och mat till sin eventuella familj, att handla varor som är värda sitt pris. Varför är detta viktigt? Den frågan har egentligen utskottet besvarat i betänkandet. Utskottet har självt hänvisat till alla larmrapporter som har kommit under senare år om de minskande kunskaperna beträffande kost och näring. Själv vill jag hänvisa till en undersökning av SIFO 1984 om svenska folkets kostvanor. Man kan läsa hur dessa vanor i grunden håller på att förändras. Lunchen är huvudmålet för mer än hälften av de tillfrågade. Den äts av dem som arbetar på jobbet och av skolungdomarna i skolan. På kvällen tar man något lätt. Konsekvenserna är att människor sällan lagar mat hemma. Kunskaper som tidigare överfördes mellan generationer faller nu platt till marken. Undersökningen visar också att 30 26 av hushållsbudgeten går till chips, läsk och liknande skräpmat. Samtidigt har det kommit larmrapporter från skolläkare, skolsköterskor och barnkliniker, som säger att de får in barn som är undernärda. 1984 fick de in barn som var undernärda — ofta barn till unga föräldrar, som inte själva kan det mest elementära om vad växande barn behöver i näringsväg eller hur man lagar näringsriktig mat. Jag menar att man inte löser dessa problem med den extratimme på grundskolan som lades in i läroplanen 1982. Därför kan jag inte heller acceptera majoritetens syn att effekterna av denna extra timme skall avvaktas innan man förändrar en gång till. Jag vill härmed säga att jag kommer att stödja reservation 1, eftersom den visar insikt om hemkunskapsämnets betydelse för framtida generationer. Det kvittar faktiskt hur begåvad man än är — om man samtidigt är undernärd. Då finns det ingen möjlighet att tillvarata den eventuella begåvningen.

Fru talman! Till Marianne Andersson vill jag säga, att det inte alltid är detaljreservationerna som är ett tecken på handlingskraft när det gäller att visa sitt intresse för dessa frågor. ÖGY kommer ju med sitt förslag, och då har vi alla möjligheter att kritisera, lägga till och ta bort i det förslaget. Många av de reservationer vi behandlar nu är detaljreservationer, som inte betyder så mycket i dagens läge. De gör varken till eller ifrån, även om det kanske inte finns direkta felaktigheter i dem. Kvaliteten på de övriga ämnena, på konsumentkunskapen osv. , får ju inte heller bli lidande. Om man lägger ut allt för få timmar och sprider dem på för många linjer, kanske vi får ett ämne till namnet och inte till gagnet. Också sådana hänsyn måste vi ta. Det finns alltså möjligheter att göra avvägningar senare.
Fru talman! Jag tyckte alltså inte att den här utredningen om försöksverksamheten var någonting att hänga upp ett framtida beslut på. Däremot har situationen i olika skolor i olika delar av landet under de fem år som vi har haft den nya läroplanen varit mycket varierande. Det skulle vara bra att se en ordentlig utvärdering innan vi går vidare och fattar ett nytt beslut om hur hemkunskapen skall organiseras i framtiden.

Fru talman! I utbildningsutskottets betänkande 1986/87:7 behandlas ett antal motioner om nya statsbidragsbestämmelser avseende fristående skolor och om elevers och föräldrars rätt att välja skola inom det kommunala skolväsendet. Enligt ett antal olika konventioner som Sverige har ratificerat är rätten att välja skola för sina barn en självklarhet, och formellt sett har föräldrar och elever i Sverige denna rätt. Reellt sett däremot förnekar utskottsmajoriteten dem denna rätt. För normalinkomsttagaren är det nämligen i praktiken omöjligt att betala dubbla skolavgifter — dels avgiften till den offentliga skolan som betalas via skatten, dels den fristående skolans avgift. Det är mot denna bakgrund som vi moderater vill ha ett nytt statsbidragssystem för de fristående skolorna, som ger dem ett stöd som motsvarar de kostnader staten har för elev i det kommunala skolväsendet. I dag är det endast familjer med mycket höga inkomster eller familjer som gör mycket stora uppoffringar som i socialdemokratins Sverige har en chans att välja skola åt sina barn. Utskottsmajoriteten slår alltså vakt om fåtalets privilegium att välja skola. Vi moderater vill ändra denna rätt från att vara ett privilegium för några få till att omfatta alla. De finns enligt moderat uppfattning ytterligare en oacceptabel insnävning i de fristående skolornas möjlighet att erhålla statsbidrag. Regeringen och utskottsmajoriteten anser, att för att statsbidraget skall utgå bör den fristående skolans utbildning utgöra ett önskvärt komplement till utbildningen inom det allmänna skolväsendet. Man anser att det i utbildningen vid en sådan fristående skola bör finnas något av värde för samhället och det allmänna skolväsendet, något som tillgodoser behov som eljest inte kan uppfyllas. Det är alltså uttryckligen de fristående skolornas nytta för det allmänna som är avgörande för om statsbidrag skall utgå eller inte. Detta synsätt kan vi moderater inte ställa upp på. Enligt vår mening är det de enskilda elevernas behov och nytta av en fristående skola som skall vara avgörande för om statsbidrag skall utgå eller inte. Av det skälet vänder vi oss mot att det offentliga skall prova nyttan av en fristående skola utifrån dess originalitet och vad den därigenom kan tillföra det allmänna skolväsendet. Den enskilde eleven är en bättre representant för det allmänna, när det gäller att bedöma behovet av en skola, än den offentliga maktens företrädare. Statens prövning skall inskränkas till att gälla de grundläggande kvalitativa kraven. Vi för vår del är övertygade om att fristående skolor skulle verka vitaliserande på hela skolväsendet. Inte minst gäller detta i fråga om den pedagogiska utvecklingen. Med flera fristående skolor skulle dessutom ökad hänsyn komma att tas till viktiga föräldrakrav också inom det offentliga skolväsendet. Hela samhället skulle vinna på en sådan utveckling. Jag yrkar därför bifall till reservation 1 till betänkandet. Fru talman! Samma svagheter som präglar utskottsmajoritetens syn på fristående skolor vidlåder också de regler som avgör i vilken utsträckning en elev har rätt att välja skola inom det allmänna skolväsendet. Hösten 1985 försökte regeringen att ge intryck av att elevernas rätt i dessa hänseenden skulle förstärkas. Av denna rätt återstod praktiskt taget ingenting efter behandlingen av regeringens förslag till ny skollag. Socialdemokraterna ville inte ens att elevernas önskemål skulle vara utgångspunkten vid fördelningen av elever på skolenheter. Elevernas eventuella synpunkter reducerades till en faktor bland flera. Frågan om elevers och deras föräldrars rätt att välja skola rymmer en avgörande skiljelinje mellan frihetlig och kollektivistisk samhällssyn. I fråga om val mellan olika skolor inom det offentliga skolsystemet förordar vi moderater en ordning, där den enskilde elevens önskemål skall vara utgångspunkten vid fördelningen av elever på skolenheter. Endast om starka skoladministrativa skäl talar däremot, skall en annan skola än den eleven önskar kunna komma i fråga. Förslag till bestämmelser med denna innebörd bör snarast läggas fram. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Med det anförda, fru talman, yrkar jag bifall också till reservation 2 till utbildningsutskottets betänkande 1986/87:7.

Fru talman! Vid ett flertal tillfällen har vi här i kammaren diskuterat frågan om fristående skolor. Främst är det naturligtvis möjligheten till statsbidrag som tilldrar sig intresse, eftersom ett rimligt statsbidrag är det som gör det möjligt också för vanliga föräldrar, med vanliga inkomster att välja en fristående skola för sina barn. I dag är det endast välsituerade föräldrar som har råd att betala de avgifter som de fristående skolorna nödgas ta ut för att klara sin överlevnad. I vår partimotion har vi redogjort för att vi i och för sig ser ett värde i att många barn går i samma skolsystem. Det skapar kontakter över sociala gränser. Målet måste naturligtvis vara att skolan är sådan att alla föräldrar med förtroende kan skicka sina barn till den; alldeles speciellt mot bakgrund av att det endast är 5 Zo som i dag har möjlighet att välja en fristående skola. Men denna ambition får ju inte drivas så långt att man motarbetar och hindrar vissa föräldrar som vill ordna sina barns skolgång vid sidan av den allmänna skolan. Det finns ingenting som tyder på att en större generositet mot de fristående skolorna skulle innebära att förutsättningarna för det allmänna skolväsendet på något avgörande sätt försämrades. Tvärtom är mångfalden, t.ex. i fråga om pedagogiska metoder, till fördel för alla. Dessutom ligger det ett värde i att olika skolor tävlar med varandra när det gäller kvalitet och positivt inlärningsklimat. Sixten Marklund har på skolöverstyrelsens uppdrag utvärderat verksamheten vid de fristående'skolorna. Det var framför allt på tre punkter som han ansåg att det allmänna skolsystemet borde ta till sig erfarenheterna från de fristående skolorna. I den allmänna skolan, sade han, behöver lärarna för det första samarbeta mera. För det andra behöver man utveckla samarbetet hem-skola, och för det tredje skulle man behöva ge eleverna ett mycket större ansvar än vad de har nu. Det var på dessa tre punkter som de fristående skolorna på ett alldeles exceptionellt sätt hade lyckats väl. elever innebär att statsbidrag kan utgå till skolor vilkas verksamhet t.ex. bygger på en alternativ pedagogik eller på annat sätt tillför det allmänna skolväsendet något speciellt. En fristående skola skall alltså för att få statsbidrag ha en prägel som gör att skolan i något avseende skiljer sig eller avviker från grundskolan. Förutsättningarna för att få statsbidrag till fristående skola på gymnasial nivå är i huvudsak desamma, dvs. att skolans undervisning i någon form skall utgöra ett komplement till utbildningen inom det allmänna skolväsendet. Konsekvenserna av dessa bestämmelser har vi sett flera avskräckande exempel på. Regeringen tolkar reglerna som det passar den och drar in statsbidragen till Samskolan i Göteborg och till Sigrid Rudebecks gymnasium i samma stad. Och detta trots att det är mycket väl fungerande skolor, som har ett massivt stöd från såväl föräldrar, elever och personal som från de kommunala myndigheterna i Göteborg. Regeringen avslår också statsbidragsansökan från Höglandsskolan i Stockholm med motiveringen att den får verka under tre år och därefter komma tillbaka för att visa att den klarade av sin uppgift. Detta är ett oförskämt sätt att behandla en skola som fungerat utomordentligt i 50 år. Folkpartiet anser det självklart att fristående skolor skall få finnas som alternativ till det allmänna skolväsendet. Bedömningen av om statsbidrag skall utgå eller ej skall inte som för närvarande inskränkas till vad skolan tillför det allmänna skolsystemet. Det måste också betraktas som ett allmänt intresse att tillgodose önskemål från föräldrar och elever som vill ha ett alternativ till den allmänna skolan. Bidragssystemet bör därför ändras. Skolöverstyrelsen bör få i uppdrag att utarbeta förslag till nya statsbidragsbestämmelser till fristående skolor. När vissa kvalitativa krav uppfylls anser vi att statliga och kommunala bidrag kan utgå motsvarande de kostnader man har för elever i det allmänna skolsystemet. En naturlig konsekvens av att ge föräldrarna reell möjlighet att välja mellan en fristående skola och det allmänna skolsystemet är att också ge dem möjligheten att välja mellan olika skolor i kommunen. Som jag sade tidigare är det endast 5 Io som har valet mellan en fristående och en allmän skola. I olika sammanhang kan det vara av stor betydelse för en elev att få gå i en annan skola än den som normalt anvisas av skolmyndigheterna. Familjen kan byta bostad inom kommunen eller eleven kan råka få sina kamrater i en skola dit han eller hon inte hör. Ett annat fullt legitimt skäl kan vara att föräldrarna inte är nöjda med den kvalitet skolan håller på sin undervisning. Utgångspunkten bör vara att det val av skola som föräldrar och elever träffar skall tillgodoses. Fru talman! Sammanfattningsvis kräver folkpartiet nya regler för statsbidrag till fristående skolor och större valfrihet för föräldrar och elever att välja skola inom kommunens skolsystem. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 1 och 2. Till slut vill jag ställa följande två frågor till utskottets företrädare Helge Hagberg: Är det rätt att bara välsituerade föräldrar skall kunna välja en fristående skola för sina barn? Vilket är det egentliga skälet till att socialdemokraterna motarbetar de fristående skolorna?

Fru talman! Frågan om fristående skolor har vi diskuterat tidigare här i riksdagen. Ja, vi har inte bara diskuterat frågan, utan vi har också på förslag av den tidigare skolministern Ulla Tillander godkänt de regler som nu gäller för fristående skolor. Dessa regler har den regering som tillträdde 1982 att följa, och den har också följt dem. Låt oss i all debatt om fristående skolor och alternativ i allting göra det reguljära skolsystemet till de fria och alternativa skolor som vi ser företrädare för borgerligheten arbeta så hett för att de skall finnas utanför den egentliga skolan. Det finns stora möjligheter till såväl profil som alternativ i nuvarande läroplan. Jag tänker på olika inriktningar på idrotten, estetiska ämnen, försök där elever får styra innehållet i s.k. timmar till förfogande, föräldramedverkan osv. För idérika skolledare, lärare och andra är möjligheterna stora att göra vår skola till den fria och rika skola som vi vill ha. Jag misstänker dessutom att det förekommer såväl många projekt som alternativ i dagens skola. Den skolan är levande och vill uppnå mål. Det kanske är anledningen till att fristående skolor inte har så värst stor tillströmning i dag. Men vi har som sagt också råd med dessa skolor, och regeringen har varit generös mot dem. Fru talman! Sedan länge finns 17 skolor som arbetar utanför det egentliga skolsystemet och fr.o.m. i år har ytterligare 5 tillkommit. Det gör att det nu finns totalt 22 stycken. Så småningom kommer ytterligare förslag till ändringar i statsbidragsreglerna för dessa skolor. Den andra reservationen tar upp frågan om att välja skola inom kommun. Här hänvisar utskottet till ett regeringsmeddelande från den 11 juni i år. Med hänvisning till detta regeringsmeddelande anser vi att motionskravet är uppfyllt, och därmed avvisar vi den motion som väckts i ärendet. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan om fristående skolor i betänkandet och avslag på de reservationer som fogats vid betänkandet.

Fru talman! Helge Hagberg sade att reglerna för statsbidragen utformats av en borgerlig regering, och det har han alldeles rätt i. Vad vi aldrig hade kunnat förutse var på vilket sätt de reglerna skulle hanteras av en socialdemokratisk regering. Jag skall ge några exempel. Det första socialdemokraterna gjorde när de kom till makten var att kräva en utvärdering av friskolornas verksamhet innan man sade sig kunna bevilja ytterligare bidrag. För det andra skar man ner en halv miljon på det anslag som skolöverstyrelsen hade äskat till de fristående skolorna. För det tredje har man i årets budgetproposition hittat på att de fristående gymnasieskolorna inte skall kunna få statsbidrag till normalstora klasser. 15-klasser skall de nöja sig med, i jämförelse med 30. För det fjärde har man dragit in statsbidragen till Göteborgs Samskola och Sigrid Rudebecks Gymnasium. Man har också avslagit ansökan från Höglandsskolan, som är en vertikal skola, om bidrag till verksamheten där. Helge Hagberg säger vidare: Låt oss göra den allmänna skolan bättre! Ja, självklart. Det är den skolan som är det enda valet för de allra flesta eleverna, och det är klart att vi skall göra den bättre. Men det är inget motsatsförhållande mellan att göra det och att ge utrymme för de fristående skolorna att verka. Helge Hagberg säger att det kanske finns en anledning till att de fristående skolorna inte är så efterfrågade. Ja, det finns det. Få föräldrar har råd att välja en fristående skola till sina barn, och det är det som händer i socialdemokraternas Sverige. Jag fick inget svar på min fråga om Helge Hagberg ansåg att det var rätt att man skall vara tvungen att ha höga inkomster för att kunna välja en fristående skola. Jag ville också ha besked om varför socialdemokraterna är så negativa till de fristående skolorna. Utvärderingen visar ju att de på avgörande punkter är bättre än det allmänna skolsystemet. Låt dem då verka vid sidan av detta! Helge Hagberg sade vidare att det nu finns en utökad rätt för föräldrar att välja skola inom skolsystemet. Jag skulle då vilja ha ett klart besked: Innebär det att föräldrar fr.o.m. nu har rätt att välja skola inom det allmänna skolsystemet i kommunen?
Fru talman! De regler som gäller för statsbidrag till fristående skolor antogs av riksdagen 1982, och det var på förslag av dåvarande skolministern Ulla Tillander. Vi skall så småningom få ett nytt statsbidragssystem för grundskolan, och det finns anledning att då också pröva statsbidraget till de fristående skolorna. Vi får avvakta besluten såväl när det gäller statsbidrag till hela grundskolan som i fråga om bedömningen av bidragen till de fristående skolorna. Ylva Annerstedt ställde frågan till mig om det är rätt att bara välsituerade skall kunna ha sina barn i de fristående skolorna, på grund av statsbidragets konstruktion. Ja, förmodligen tyckte också de dåvarande folkpartiledamöterna i den regering som lade fram förslaget 1982 att det skulle vara ett annat statsbidragssystem för fristående skolor än för den reguljära grundskolan. Så skulle vi vara motståndare till fristående skolor. Vi är inte motståndare till dem, utan vi prövar dem positivt. Jag hävdar att de regler som är antagna följer regeringen när det gäller att godkänna nya skolor. Så sent som i början av det här året fick ytterligare fem skolor statsbidrag enligt de regler från 1982 som fortfarande gäller.
Fru talman! Reglerna som gäller kan uppenbarligen tolkas precis hur som helst. Jag noterar också att Helge Hagberg inte gjorde någon som helst kommentar till den långa listan över försämringar och hinder för de fristående skolorna som socialdemokraterna faktiskt har infört sedan de kom till makten och som jag räknade upp. Helge Hagberg tog sedan upp frågan om ett nytt statsbidragssystem för grundskolan och menade att friskolornas statsbidrag i det sammanhanget skulle ses över. Menar Helge Hagberg då att friskolorna skall likställas med grundskolorna, så att man med samma statsbidrag skall kunna sända sitt barn till en fristående skola eller en allmän skola? I ett tidigare inlägg tog Helge Hagberg upp de möjligheter till differentiering som finns inom det allmänna skolsystemet och pekade särskilt på gymnasieskolorna; vi har ju idrottsgymnasier och gymnasieskolor med estetisk inriktning. Men, Helge Hagberg, det är bara elitidrottare plus elever med estetisk talang som kan välja den här inriktningen. Elever som är specialintresserade av t.ex. matematik eller språk kan inte välja den formen av specialisering. Den är förbehållen elitidrottarna.

Fru talman! Vpk har i ett särskilt yttrande kortfattat klarlagt sin syn på fristående skolor. Vi menar att man skall iaktta stor restriktivitet när det gäller att separera olika kategorier av barn och ungdomar. Man skall vara försiktig med att avskilja olika barn på åskådningsmässig eller religiös grund. Den allmänna skolan är den bästa garantin för en undervisning i demokratins, pluralismens och toleransens anda. Viktiga nya pedagogiska idéer kan med fördel prövas inom grundskolans ram. Nu finns det de som har en annan mening om detta och vill öppna vägen för ett större antal skolor av den kategori som de av någon anledning kallar fristående. Jag skall inte ta upp någon polemik mot dem. Vi kan respektera varandras olika utgångspunkter och vi kan också respektera att vi ser litet olika på livsåskådningsfrågor, så länge vi håller oss inom gränsen för demokratins och humanismens grundvärderingar. Men det kan kanske vara nyttigt även i denna sena timme att se att det finns sådana ting som man i det här sammanhanget inte kan acceptera, oavsett hur man principiellt ställer sig till fristående skolor. Det kan vara nyttigt att se vad en alltför urskiljningslös generositet kan tänkas leda till. Det kan vara nyttigt att erinra sig att även de som förordar en generösare attityd till fristående skolor rimligen bör göra klart för sig att den generositeten måste ha sina gränser. Jag skall här kort gå igenom något av det material som sekten Livets ord använder i sin undervisning i olika existentiella frågor när man undervisar de små barnen. Sekten planerar ju att sätta upp egna skolor. Det är något av en principfråga hur myndigheterna skall ställa sig till detta. Jag har här ett litet urval av sektens undervisningsmaterial. Jag skall börja med att läsa ett litet stycke ur sagan om Alfred Krokodil: ”All olydnad, sjukdom och fruktan kommer från djävulen. Han är den som ger oss svårigheter. Han försöker ge pojkar och flickor problem varje dag. Om vi tillåter det får han oss att vara olydiga. Om vi inte hindrar honom, gör han oss sjuka. Om vi tillåter honom slår han oss med fruktan. Vet du att du kan stå emot djävulen? Att stå emot betyder att säga ”nej” till allt han kommer med. Vi kan stå emot djävulen med Guds Ord. Gud gav Alfred Krokodil ett tjockt pansar som skydd — oss gav Han sitt Ord! När du talar Guds Ord, blir du en andlig krokodil. Du blir mycket arg och satan blir rädd för dig. Guds Ord är en andlig sköld runt omkring dig för att beskydda dig för fienden. Vad säger du om sjukdom kommer i din kropp? Säger du: Jag är sjuk, jag mår inte bra! Nej, du bör hellre handla på Guds Ord och tala ut ett bibelord om helande som tex. ”Genom Jesu sår är jag helad".” Detta kan kanske verka löjligt och harmlöst mera än allvarligt. Men vi skall gå vidare. Här har jag nu en annan del av undervisningsmaterialet. I detta ges förslag till hur man kan sätta upp en bild av djävulen och sedan klippa ur ett svärd ur en bit kartong. I spetsen av detta svärd sätter man ett häftstift, och sedan låter man de små barnen kasta till måls på djävulen. Barnen får olika poäng beroende på var de träffar. Högst poäng får man om man träffar djävulen i halsen. Hälften så mycket, 300 poäng, får man om man träffar honom i huvudet. Jag har litet svårt att se hur detta på, skall vi säga, någorlunda fördjupat sätt kan knytas till några etiska principer eller till en i verklig mening religiös fostran. Det är naturligtvis för en religiös sekt primärt att barnen får lära känna Jesus och hans lära. Jesu enkla lära är ju någonting som även en ateist som jag kan känna respekt för. Men det beror också litet grand på hur den presenteras. Jag har här ytterligare ett avsnitt av undervisningsmaterialet. Däri föreslås barnen göra en piska med tolv remmar. Barnen skall därefter på ett stort affischark rita en bild av Jesus med ryggen bar och vidare tillverka någon sorts blodliknande vätska. Barnen skall sedan slå Jesus med denna piska och hälla denna blodliknande vätska över detta stora affischark, så att det skall se ut precis som Jesu gisslande. T. o. m. denna egenartade sekt tycker att det här faktiskt kan föranleda en viss kritik, kanske också från barnens föräldrar. Men i anvisningarna säger man: ”-—- Kanske denna lektion också kan tyckas vara ”i råaste laget” när man betänker att det är barn man undervisar, men man bör komma ihåg och räkna med att det inte är man själv som är den egentlige läraren, utan Den Helige Ande.” Slutligen skall jag ur detta axplock välja ytterligare ett stycke undervisningsmaterial. Enligt detta föreslås barnen ta fram en svart gryta i vilken de skall spruta litet tändvätska. Vid lektionens början skall man sedan tända eld på denna vätska. Den brinnande tändvätskan skall symbolisera helvetet. Man rekommenderas att se till att man har en vattenflaska i närheten. Detta kan verka lustigt. Men om vi söker efter den moraliska innebörden i detta åskådliggörande av helvetet, vad skall då detta gå ut på? Jo, man skall göra bilder av människor som har gjort sig skyldiga till olika former av synder. Det gäller t.ex. mördare och trollkarlar. Det är fega människor, det är de som har varit otrogna, horor och horkarlar som det står i texten. Av de bifogade anvisningarna i övrigt framgår det att även homosexuella mycket väl kan tänkas platsa som kandidater i detta lilla miniatyrhelvete. Det heter nämligen att ”en avskyvärd person” är en person som gör onaturliga och onda saker. Homosexualiteten är något avskyvärt i Guds ögon. Det är en stor synd för män att på ett äktenskapligt sätt umgås med andra män. Det är ont i Guds ögon att en kvinna så umgås med en annan kvinna. Och det finns plats i Den brinnande sjön för personer som gör dessa avskyvärda saker och inte ber Gud om förlåtelse. Med detta lilla axplock vill jag i denna sena timma bara erinra om att detta ju inte är kristendom. Det har ingenting med det kristna budskapet, dess kärna och innehåll, att skaffa. Inte heller har det någonting med humanism att göra och ingenting med demokrati: det är någonting djupt oetiskt, och det speglar en perverterad människosyn.

Fru talman!

Som bekant är det de mänskliga rättigheternas dag i dag. Därför kan det väl passa att citera ur Europarådskonventionen. I vårt land finns det formella möjligheter för föräldrar och barn att välja skolform, men de praktiska och ekonomiska hindren är svåröverstigliga. Här finns på många håll en ideologiskt färgad rädsla för att skolmonopolet skall försvagas. Man vägrar att erkänna föräldrarnas rätt till valfrihet. Vi i kds anser att den allmänna skolan skall förankras i de kristna grundvärderingarna. Vi anser att en värdeförankrad skola bör kombineras med generösa regler för den som önskar en annan form eller etisk grund för skolan. Enligt de nuvarande bestämmelserna i den svenska skollagen får elever fullgöra sin skolplikt i fristående skolor, om dessa är godkända för ändamålet. Godkännande för fristående skolor kan ges, om skolan kan antas förmå att förmedla kunskap och färdigheter, som motsvarar det som förmedlas via den ordinarie grundskolan och även i övrigt svarar mot skolans allmänna mål. Godkännande utfärdas av skolstyrelsen i den kommun där det avses att skolan skall meddela sin undervisning. För att skolorna skall få bidrag till sin verksamhet krävs som bekant att regeringen beslutar därom. Ett godkännande på kommunal nivå medför således inte automatiskt att skolan får medel att bedriva sin verksamhet. För att regeringen skall besluta om bidrag krävs i dag att skolan skall berika och vara av värde för det allmänna skolväsendet. Således skall den stå för en alternativ pedagogik eller på annat sätt avvika från den ordinarie skolan. Det innebär att skolan inte bedöms mot bakgrund av sina egna förtjänster, utan det krävs också att friskolan skall medföra, eller i varje fall kunna medföra, fördelar för det allmänna skolväsendet. Rätten att driva alternativ skolverksamhet är ingen verklig rätt så länge de alternativa skolorna inte tillerkänns ett med det allmänna skolväsendet likvärdigt stöd. Det självklara borde vara att de skolor som uppfyller skollagens krav ges kommunalt och statligt stöd i enlighet med vad som gäller för den allmänna skolan. Att neka fristående skolor de förmåner som den allmänna skolan har innebär risker, eftersom skolorna kan tvingas ta ut en avgift av föräldrarna för barnens skolgång. En sådan politik riskerar att leda till en segregation och en fri skola enbart för de bättre bemedlade. Ett nytt statsbidragssystem krävs för att skapa valfrihet för alla föräldrar och barn. Fru talman! Jag tyckte att det var positivt att Helge Hagberg inte helt avvisade tanken på att ett nytt bidragssystem skulle kunna medföra ett annat och bättre stöd också till friskolor. Fru talman! Vi har på sistone kunnat följa en debattserie i Dagens Nyheter, som handlar om statsministerns syn på medborgarrätt kontra Bengt Westerbergs och Carl Bildts syn på individens rätt. De mest drastiska och dramatiska uttryck nyttjas i ordväxlingarna. Det talas om en viktig ideologisk uppgörelse. Det ordas om att grunden för vår samhällsordning hotas, etc. Lägg märke till, herr talman, att det vid så gott som varje tillfälle då det tyngsta verbala artilleriet tas fram, vid så gott som varje tillfälle då vår samhällsordning sägs vara hotad och då de ideologiska knivarna slipas riktigt vassa, handlar om det materiella ägandet. Medborgarrätten ställs i motsatsförhållande till äganderätten, och ägandet har alltid med kronor och ören eller med s.k. fast egendom och lösöre att göra. Jag vill självfallet inte förringa den debatten — långt därifrån. Men, herr talman, hur kan det komma sig att medborgarrätten, kollektivismen, inte någon gång upplevs vara på kollisionskurs med exempelvis föräldrarätten — eller i varje fall ytterst sällan vara det — med individens rätt att äga möjlighet att välja den etiska förankring för barnens skola som föräldrarna önskar. Debatten om medborgarrätt kontra individens rätt och rättigheter kommer självfallet alltid in på resonemang om frihet. Men även frihetsbegreppet isoleras gärna i debatten till det ekonomiska ägandet.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 Men om man som reservanterna gör lutar sig mot FN:s och Europarådets konventioner bör man nog understryka även föräldrarätten — att valfriheten är nödvändig för att staten skall, enligt Europarådets konvention, respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. Det starka och fundamentala motivet för friskolor lyfter reservanterna knappast fram, vilket jag tycker är beklagligt.

Herr talman! Det är i dag den 10 december och Helge Hagberg påminde oss om Nobeldagen och om de genier som i dag får pris för vad de gjort. Alf Svensson kom sedan in på att det också är de mänskliga rättigheternas dag, och det är där jag vill börja. Den 10 december 1948, dvs. i dag för 38 år sedan, antog FN förklaringen om de mänskliga rättigheterna. I artikel 26 punkt 1 sägs att envar har rätt till undervisning. Undervisningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Men i avsnitt 3 i samma artikel läggs det till: Rätten att välja den undervisning som skall ges åt barnen tillkommer i första rummet deras föräldrar. Alf Svensson påminde om Europarådet. Jag kan också påminna om UNESCO. Bägge två har senare antagit konventioner med innehåll som liknar FN-deklarationen, dvs. att föräldrar skall ha rätt att välja undervisning, skola, åt sina barn. Få svenska föräldrar har i dag denna möjlighet. Eleverna placeras i viss skola i det bostadsområde där eleverna bor. Vill föräldrarna i praktiken välja skola åt sina barn, måste de därför välja bostadsområde. I själva verket är det just detta val som många föräldrar gör. Men detta kan knappast vara innebörden i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. Skall föräldrarna ha valfrihet, måste de få möjlighet att välja mellan olika skolor inom sitt bostadsområde eller i varje fall inom sin kommun. Reservationerna från folkpartiet och moderaterna i utbildningsutskottets betänkande 7 handlar om denna valmöjlighet. Reservation 2 tar upp möjligheten att inom kommunens allmänna skolor ge föräldrarna möjlighet till val. Men huvuddelen av betänkandet handlar om de fristående skolorna. Privata skolor, friskolor, enskilda skolor, fristående skolor — kärt barn har många namn. Eller är det kanske ett hatat barn? I varje fall är det ett diskuterat barn, trots att bara 5 Ze av Sveriges elever går i dessa fristående skolor. Enligt den kommitté angående skolor med enskild huvudman som arbetade under slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet bör vi använda beteckningen fristående skolor för alla de skolor som har annan huvudman än stat eller kommun. Ofta är det organisationer eller enskilda personer som grundat och driver dessa skolor med något pedagogiskt nytt eller en annan konfession än vad man kan få inom det allmänna skolsystemet. I betänkandet diskuteras inte frågan om vi i Sverige skall ha fristående skolor eller inte. Endast vpk tycks vilja avskaffa alla existerande fristående skolor och förhindra etablering av nya. I betänkandet diskuteras bara huruvida man skall ändra existerande statsbidragsbestämmelser för fristående skolor. Faktum är att detta är en mycket viktig fråga, eftersom just statsbidraget till fristående skolor ger föräldrarna den reella valmöjligheten. Både Göran Allmér och Ylva Annerstedt har varit inne på detta. Mycket få svenskar önskar ett franskt eller engelskt skolsystem, där man vid sidan av de skattefinansierade skolorna har helt privata skolor. Både engelska och franska föräldrar vill i dag demonstrera och gå till storms för att behålla dessa skolor. Men vi argumenterar inte för den typen av skolor. De skolorna har enorma elevavgifter. Sådana skolor skulle, som både Göran Allmér och Ylva Annerstedt har sagt, knappast ge svenska föräldrar en reell valfrihet. Nej, skall föräldrarna ha en reell rätt att välja, måste elevavgifterna i de fristående skolorna vara låga. Dessutom måste det finnas en möjlighet till befrielse. Jag vågar hävda att högst 1 000 kr. —1 500 kr. per termin klarar föräldrarna av att betala. Om man däremot skulle betala hela kostnaden, skulle avgifterna gå upp till 10 000 kr. per termin. En sådan privatfinansierad skola skulle i verkligheten bli mycket starkt segregerad. Den vill vi inte ha. Vi diskuterar alltså själva reglerna för statsbidraget. Som det nu ser ut måste de fristående skolorna på något vis bevisa att de ger erfarenheter av värde för det offentliga skolväsendet eller kompletterar den offentliga skolan i något allmännyttigt hänseende. Utgångspunkten är alltså det offentliga utbildningsväsendet, inte föräldrarnas, elevernas eller lärarnas önskemål. Självfallet skall vi ställa krav på de fristående skolorna för att de skall få statsbidrag. Självfallet skall de följa gällande lagar, förordningar och läroplan. Och självfallet skall de ge god undervisning. De skall också vara tillgängliga för alla slags elever och ha en bred social sammansättning. Men de nuvarande snäva kriterierna får märkliga effekter. Låt mig ta exempel från min egen hemkommun, Göteborgs kommun, som av någon anledning tycks ha ovanligt gott om fristående skolor, både för skolpliktiga elever och för gymnasieelever. En del av dessa skolor är mycket gamla — drygt 100 år —, andra nästan nystartade. Vi har flera kristna skolor, såsom Vasaskolan, Kristinaskolan och Drottning Astrids sköla, som faktiskt fått statsbidrag de senaste åren. Vi har en Rudolf Steiner-skola, en Montessoriskola i den lilla Samskolan och en estnisk skola. Alla dessa skolor har numera statsbidrag, och de har en bred social sammansättning. Men vi har också två grundskolor, en engelskspråkig English Junior School och en Ebba Pettersson-skola, som inte får statsbidrag. Därmed är dessa skolor precis så segregerade som skolor inte skall vara. Men framför allt är det våra fristående gymnasier som visar hur märkligt det blir när man försöker tolka bestämmelserna om vad som är till nytta för det allmänna skolsystemet. Vårt s.k. prästgymnasium — eller, som det numera kallas, Vasagymnasiet — med en H och en S-linje får inga statsbidrag alls, eftersom gymnasiet inte anses tillföra det allmänna något. Skolan lever därför på avkastningen av gamla donationer, på kollekt i Bohusläns kyrkor och på att lärarna inte har avtalsenliga löner. Denna skola lever alltså egentligen på välgörenhet. Så borde det väl inte vara i socialdemokraternas Sverige! Ylva Annerstedt tog upp de mycket diskuterade andra gymnasier som vi har, Samskolan och Sigrid Rudebecks gymnasium. Det är två gymnasier som just drabbats av den socialdemokratiska regeringens tolkning av de bestämmelser som nu finns, en tolkning av vad som är nyttan av fristående skolor för det allmänna.

Men tolkningen är inte så enkel. Helge Hagbergs socialdemokratiska partikamrater i Göteborg, arbetarkommunen och kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande Sören Mannheimer, som själv gått igenom Samskolan, och vice ordföranden i skolstyrelsen, socialdemokraten Marianne Fagberg, vill att dessa skolor skall ha fortsatt statsbidrag. Därför är det mycket viktigt inte att få en ny tolkning av gällande statsbidragsbestämmelser utan, precis som vi sagt i reservation 1, att SÖ får i uppdrag att se över gällande statsbidragsbestämmelser. Därför yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! Kvällsplenums rond tycks hård, elljusen gnistra och glimma. Flertal tycks sova i riksdagsgård ljuvt i aftonens timma. Herr talman! Som alla vet är det på annat håll verklig fest. Vi har redan nämnt Nobelfesten. Vad som ligger bakom den är faktiskt fri utbildning och fri forskning. Ofta är det ensamvargar som står för dessa prestationer. Men de ensamvargar som i Sverige belönas skattemässigt är bärplockarna, som kan få plocka bär upp till 5 000 kronors värde. Men för en Nobelpristagare som vill föreläsa någonstans blir det inga avdrag alls, utan han får skatta för alla arvoden. Det är också betecknande, Jörn Svensson — jag kan inte se att han är i kammaren -— att flertalet Nobelpristagare kommer från fria länder. De kommer inte från diktaturländer, där man har dessa stereotypa, likformiga utbildningssystem. I den allmänpolitiska debatten kom statsministern bl.a. in på utbildningsfrågor och nämnde att bara en femtedel av de s.k. arbetarbarnen går vidare mot treårig gymnasieutbildning. Den andelen, Birgitta Dahl och alla andra närvarande socialdemokrater, ökar givetvis inte genom den njugga inställning som ni har till fristående skolor såsom exempelvis Samskolans gymnasium och Rudebecks. Tvärtom kommer dessa skolor, sedan statsbidragen upphört, att bli mer exklusiva till följd av tvånget att höja terminsavgifterna. Ingvar Carlsson sade vidare — ty även han har sina ljusa ögonblick — att till högskolan fortsätter blott vart tionde s.k. arbetarbarn, medan åtta av tio barn från familjer där föräldrarna är högutbildade väljer denna väg. Det är naturligtvis nedslående, särskilt för socialdemokrater, som tar livet på allvar. Det är nedslående för dem också med hänsyn till den jämställdhetsoch jämlikhetspolitik de anser sig bedriva för att alla ungdomar, oavsett föräldrarnas ekonomiska villkor, skall kunna studera vidare om fallenhet finns. Jag vill i det sammanhanget gärna citera tidningen Arbetet , som skrev i en ledare den 18 augusti att detta är ”ett misslyckande som egentligen inte kan tolereras”. Men misslyckandet hade varit ännu större om vi inte hade haft dessa fristående skolor. Nu sade Hilding Hagberg, förlåt, Helge Hagberg — jag hamnade i min återblick alltför långt tillbaka i historien — att fristående skolor inte har särskilt stor tillströmning av elever i dag. Nej, det är klart, när ni med alla medel försöker begränsa den. Men se på hur många det är som vill studera vid de fristående skolorna! Det är fullbokat tio år framåt i tiden, och det är ju detta som betyder någonting. Däremot känner jag inte till att man köar för att komma in på de offentliga skolorna. Det underliga är att när man talar med danska socialdemokrater kan man konstatera att de inte förstår svenska socialdemokraters njugga inställning till fristående skolor, utan de tycker att man i en demokrati självfallet skall satsa även på fristående skolor. Jag vill tala om en sak för Jörn som alltid vill vara med på ett hörn här i riksdagens debatt alltid utan snygg kravatt. I Danmark, där finns det t.o.m. en fristående socialistisk skola. Vi vet att närmare 10 96 av barnen i Danmark går i fristående skolor. Där har man en helt annan demokratisyn än socialdemokraterna i Sverige, och i konsekvensens namn har man som sagt en fristående socialistisk skola. Det tycker jag är helt O.K. Det gladde mig naturligtvis att höra att Kerstin Keen pläderade för fristående skolor och nämnde Rudebecks, Samskolan i Göteborg, Vasaskolan och även andra kristna skolor. Keen betyder ju, som Kerstin vet mer än andra, genomträngande och står också för att man hyser ett levande intresse. Det visade Kerstin att hon gjorde. Kerstin är ju förkortning av Kristina, som kommer från kristen. I afton har således Kerstin Keen verkligen gjort skäl för namnet. Det är bara det att det finns ett ungdomsförbund som heter Folkpartiets ungdomsförbund. Medlemmarna där vill inte ha några fristående skolor. Därför föreslår jag att Kerstin Keen håller en liten föreläsning också för dem. Det är intressant att se vilka som har utnyttjat de fristående skolorna. Det är en allmän missuppfattning att det är överklassens barn och rikemansbarnen. I Göteborg har dottern till en tidigare stadsfullmäktigeordförande, socialdemokraten Ernst Jungen, gått i Samskolan. En civilingenjör Olof Jansson — jag är inte riktigt säker på förnamnet — hade två döttrar som gick där. Flertalet av skolförvaltningens ledande byråkrater har sina barn i Samskolan. Ragnar Edenman, en gång i tiden ecklesiastikminister, hade barn som gick i fristående skolor. Också socialdemokratiska ombudsmän i Göteborg har insett värdet av att deras barn får gå i fristående skolor. De har stått i kö och fått in sina barn efter en del myglande. Jag tycker att ni socialdemokrater utanför Göteborg borde kunna ta intryck av socialdemokraterna i Göteborg, som faktiskt visar en tolerant inställning till fristående skolor. Som Kerstin Keen mycket riktigt nämnde har Sören Mannheimer själv gått där liksom många andra socialdemokrater. Visa en generös inställning till dessa skolor! Själv är jag inspektor för en helt fristående skola, som inte får ett enda bidrag. Det intressanta är att urvalet där ännu mindre är ett s.k. överklassurval. Tvärtom har föräldrarna mycket svårt att komma ut med terminsavgifterna. Och det har de därför att socialdemokraterna är så njugga med anslag till fristående skolor.

Herr talman! Det har talats mycket i denna debatt om frihet och föräldrarätt. Jag vill i all blygsamhet bara erinra om att frioch rättighetsproblemet nog är litet mer komplicerat än så även när det gäller skolor och skolsystem. I det här fallet handlar det ju inte bara om den frihet som ligger i att få etablera andra skolor än de allmänna. Utan också om skolans innehåll och den frihet som man där erbjuder barnen. Då är det många gånger tveksamt om man skall tala om att de privata skolorna är särskilt mycket friare än de vad de allmänna skolorna är. I synnerhet kan det inte vara fallet, om de privata skolorna grundas på en enda specifik religiös tro eller en enda — Prot. 1986/87:46 specifik världslig åskådning. Då är det ju i själva verket en begränsning av 10 december 1986 friheten, medan däremot det allmänna skolväsendet — därför at dt är Z—— H— konfessionslöst, därför att det är allsidigt — i det avseendet egentligen har större möjligheter att bjuda den grad av pluralism som man vill skall ingå som grund i en demokratisk samhällsfostran. Man talar mycket om föräldrarnas rätt dvs. föräldrarnas rätt gentemot staten i detta fall. Utan att vid denna sena timme vilja gå i polemik med någon —- allra minst med Hugo Hegeland som tycks vilja göra det här till en skattepolitisk debatt, men det är på fredag vi skall diskutera skatterna, så det är liksom fel dag — skulle jag vilja hävda att det finns en annan part, vars rätt man inte skall glömma, och det är barnen. Barnen har nämligen rätt att få en sådan undervisning som gör det möjligt för dem att möta det pluralistiska samhället i dess olika uppfattningar, åsikter, gestalter och problem. Det sker bäst om man inte påtvingar barnet en skolgång som är präglad av en bestämd samhällsåskådning eller en bestämd religiös uppfattning. Jag skulle gärna se mina barn växa upp till socialister men inte på det sättet att jag säger till dem: Du skall gå i den skolan, för där blir du socialist! Jag vill att de skall välja socialismen av en helt annan anledning.

Herr talman! Jörn Svenssons argumentering är ju helt otrolig. Han talar om att det hänger på skolans innehåll. Titta på innehållet i de fristående skolorna! Det är ju de som erbjuder variation och valmöjligheter. Man kan välja mellan flera olika slags skolor: Montessoriskolor, Waldorfskolor, kristna skolor och t.o.m. socialistiska skolor, om man råkar vara född i Danmark. Det är inte fråga om att tvinga in barnen i fristående skolor — det har Jörn Svensson alldeles missuppfattat. Om ett barn inte kan gå i en fristående skola, tvingas det däremot att gå i en offentlig skola. Där har man inget val, utan där får man verkligen följa bestämda timplaner. Men om en elev tröttnar på den fristående skolan, får han lämna den när han vill. De fristående skolorna visar en betydligt bättre genomströmning än alla andra skolor framför allt på naturvetenskapliga linjer, där det verkligen är brist på duktiga elever. Där visar de fristående skolorna det allra bästa resultatet. Där kan vi förmodligen finna ett flertal Nobelpristagare. Jag känner till flera fall av syndikalister och socialister som tack vare förmögna göteborgare, som har betalat deras terminsavgifter på Samskolan, har fått utbildning där. De blir inte borgerliga för det, utan de kan vara trogna sin uppfattning. De är dock alla utomordentligt tacksamma för att de fick gå i skolor där lärarna verkligen var intresserade och där de dessutom sluppit mobbning— på fristående skolor förekommer ingen mobbning. Däremot kommer många elever från offentliga skolor, där de blivit mobbade, över till fristående skolor, trots att föräldrarna inte har särskilt höga inkomster och kanske kommer efter med terminsavgifter. Det är föräldrarnas enda möjlighet att ge dessa barn en utbildning i en skola där de inte blir mobbade. Kom alltså ihåg att fristående skolor faktiskt också är en fristad för elever som blivit mobbade i Sveriges socialdemokratiska skolväsen.
Herr talman! Jag håller verkligen med Jörn Svensson om att barnen har en rätt, men jag tror att Jörn Svensson och jag kan vara överens om att sjuåringar inte kan välja sin egen skola, även om det föreligger en valmöjlighet. Jag utgår ifrån att föräldrarna generellt väljer den bästa tänkbara skolan för sina barn, efter noggrant övervägande och säkerligen mycket medvetet. Jag har inte den ideologiska uppfattningen att staten behöver vara överförmyndare för föräldrar vid denna typ av val. Det är för övrigt vid få tillfällen en sådan över huvud taget behövs. Jörn Svensson sade vidare att han vill att hans barn skall bli socialister, och jag respekterar naturligtvis den inställningen. Jag hoppas att mina barn skall bli kristna, och jag kan tänka mig att Jörn Svensson förstår att jag har ett sådant önskemål. Men jag vill absolut inte att barnen skall påtvingas någon kristen tro, vare sig inom skolväsendets hank och stör eller i något annat sammanhang. Jag tycker dock att det är ganska självklart att man inte kan tala om sanning och rätt eller om etik och moral utan att tala om varifrån man hämtar denna rätt, sanning, moral och etik. På den punkten har jag alltid respekterat marxisterna, eftersom de klart har uttalat varifrån de hämtar sina värderingar. Men att tro att värderingarna svävar fritt och alltid kan hämtas på ett acceptabelt sätt från rådande praxis i en folkmajoritet tycker jag är vanskligt. Därför menar jag, som jag sagt många gånger tidigare här i riksdagen, att den svenska skolan precis som den norska borde våga uttala i vilken etik skolan skall ha sin förankring. Herr talman! Detta skall icke alls uppfattas så att jag här talar om troslära.

Herr talman! I proposition 1986/87:55 och jordbruksutskottets betänkande nr 8 om åtgärder mot miljöfarliga batterier, som vi nu skall behandla, redovisas i punktform åtgärder för att hindra eller motverka skador på människor eller i miljön till följd av hanteringen av miljöfarliga batterier. I åtgärdsprogrammet i propositionen ingår en övergång till mindre miljöfarliga batterier, insamling, omhändertagande och märkning av miljöfarliga batterier samt en informationskampanj. För att finansiera programmet föreslås att batterileverantörer och andra företag som yrkesmässigt hanterar eller importerar miljöfarliga batterier skall betala samhällets kostnader för avfallshanteringen och för andra åtgärder som är nödvändiga för förebyggande av skador på hälsan eller i miljön. I vårt samhälle i dag har under en tid satsats stora resurser för att begränsa utsläppen av tungmetaller från industriella processer. Processindustrins spridning av kvicksilver har minskat kraftigt, som en följd av långtgående reningsåtgärder. Spridning av kvicksilver och kadmium genom batterier, som hanteras tillsammans med övrigt hushållsavfall, utgör en väsentlig del av det sammanlagda utsläppet av dessa tungmetaller i landet. Utsläppen av kvicksilver från batterier beräknas nu utgöra drygt hälften av samtliga kvicksilverutsläpp i vårt land. Den kvantitet som beräknas komma till luft och mark från batterier beräknas uppgå till 6 ton kvicksilver och 16-20 ton kadmium — en kvantitet som ger allvarliga skadeeffekter på både hälsa och miljö. I framtiden kan ej heller skönjas någon minskning av batterier. Den tekniska frammarschen som sker, med olika tekniska hjälpmedel eller andra lyxvaror, kommer att medföra en användningsökning vad gäller batterier i stället för en minskning. Därför är den del i förslaget mycket viktig som säger att en övergång måste ske till mindre miljöfarliga batterier. Men eftersom hushållen och den enskilda individen är storanvändare av batterier är det också viktigt att en riktig och omfattande informationskampanj genomförs, som gör att medvetandet höjs hos hela svenska folket och alla blir medvetna om vilka effekter i miljön det blir, om inte det miljöfarliga batteriet omhändertas på rätt sätt efter användning. Men då är det också viktigt att batterierna som är farliga för miljön blir märkta på ett upplysande, rätt och riktigt sätt. Herr talman! När utskottet behandlade propositionen och därtill hörande motioner rådde det ganska stor enighet på de flesta punkter. Alla partier var överens om att åtgärdsprogrammet var viktigt för miljön och framtiden. Den del av propositionen som det rådde oenighet om var systemet för insamling av batterier. De borgerliga partierna tillsammans med vpk vill införa ett pantsystem på miljöfarliga batterier och föreslår därför en utredning om detta. Vi socialdemokrater anser att detta är en onödig byråkratisk hantering, som saknar all grund. Åtgärdsprogrammet bygger mycket på diskussioner som förts med representanter från batteribranschen och Svenska kommunförbundet. Kommunerna och batteribranschen har tagit på sig huvudansvaret för olika delar i programmet. En viktig del i ansvarsfördelningen är att kommunerna i första hand får ansvaret för återinsamlingen av förbrukade batterier. En del kommuner har i dag ordnat en bra insamlingsverksamhet. Nu är det viktigt att öka medvetenheten hos människor, med andra ord informera och upplysa människor om hur viktigt det är att miljöfarliga batterier omhändertas. Jag kan upplysa dem som vill göra jämförelsen med pantsystem på returglas eller plåtburkar om att det finns en stor skillnad. I båda fallen är det helt andra volymer som det är frågan om. När det gäller returglas finns det i hela kedjan en stimulans — från konsument till tillverkare. Där är det fråga om att återanvända, men så är inte fallet när det gäller batterierna. Men en viktig sak för gällande pantsystem för returglas och plåtburkar är att det har skett en frivillig överenskommelse. Hur är det med batterierna? Visserligen är majoritetens förslag i utskottet att pantsystemet skall utredas, men i grunden måste det finnas ett stort intresse hos de borgerliga partierna plus vpk att införa pantsystem. Då tvingar man på såväl konsumenter, detaljister, grossister som tillverkare ett system som jag är övertygad om att inte någon vill ha. Men detta är inte det viktigaste. Det kommer inte att leda till någon stimulans att tillvarata miljöfarliga batterier, det är jag ganska övertygad om.

För konsumenten kan detta — att återlämna batterier — inte vara något ofta förekommande. Därför kan ett sådant system inte ha någon större dragningskraft. Vidare skulle jag vilja ställa frågan till moderaternas representant: Ni brukar vara förespråkare för mindre krångligheter, mindre byråkrati. Ärinte detta ett sätt att krångla till det hela i onödan? Vad är det som är drivfjädern i ert tänkande? Jag hoppas att det inte är så illa att det viktigaste för er är att ändra ett regeringsförslag? Vpk ställde i sin motion verkligen långtgående krav. I motionen av Lars Werner vill man ha förbud mot miljöfarliga batterier. Var blev det kravet av? Jag hade haft större förståelse om Jennehag ställt ett sådant krav i utskottet. Nu har han fallit i armarna på de borgerliga partierna. Han säljer sig billigt och accepterar ett system som inte är realistiskt att genomföra. Jag kan inte minnas att vi utskottsbehandlade det kravet, eller att Jennehag hade någon utskottsplädering för vpk-motionen.

Herr talman! Med anledning av vad jag framfört vill jag yrka bifall till punkterna 1—6 och punkt 8 i betänkandet samt bifall till reservationen.

Herr talman! Det är inget tvivel om att kvicksilver och kadmium är miljögifter med sådana egenskaper att långtgående åtgärder måste vidtas för att minska utsläppen till naturen. Den mänskliga organismen är känslig för kvicksilverförgiftning. Skador i hjärnan, i muskler och i nervsystem kan uppkomma. I våra försurade sjöar löses lätt kvicksilver ut i vattnet och fisken kan komma att innehålla för höga mängder. Gravida kvinnor är särskilt känsliga. Gränsen för svartlistning ligger vid 1 mg per kilo fisk. I många sjöar innehåller fisken 0,6—1 mg per kilo. Nyare forskning ger dessutom vid handen att hjärnskador under fosterutvecklingen kan uppkomma vid lägre doser än man tidigare trott. Detta kan ge mentalt retarderade barn. Under årens lopp har stora ansträngningar gjorts för att minska kvicksilverutsläppen till vår natur. När man hittade döda fåglar i åkrarna på 1950-talet kom man så småningom fram till att kvicksilver var orsaken och att betningen av utsädet för att minska svampangrepp skedde med alkylkvicksilver, ett mycket giftigt ämne. Det var säkert många människor som påverkades under denna tid, när betningen skedde med primitiva metoder. Förbud infördes och problemet minskade successivt. Ett betydande läckage av kvicksilver från pappersmasseindustrin skedde under perioden fram till slutet av 1960-talet, då man ändrade metod och helt kunde upphöra med utsläppen. Det stora kvarstående problemet är nu det kvicksilver som vid förbränning tillförs naturen. Detta kvicksilver kommer till större delen från batterier. Även batteriernas kadmiuminnehåll ger miljöproblem. För människan kan lagring av kadmium ske i njurarna. Detta kan bl.a. ge skelettförändringar och nervskador samt bidra till uppkomsten av cancer. Enligt livsmedelsverkets beräkningar är dagsintaget av kadmium via maten i Sverige ca 20 mikrogram per dag. Gränsvärdet enligt Världshälsoorganisationen är 60—70 mikrogram per dag. Vissa livsmedel innehåller emellertid mycket höga koncentrationer av kadmium, t.ex. lever och njure från häst och älg, och sådana organ skall därför kasseras. I själva verket befinner vi oss sannolikt betydligt närmare dessa gränsvärden än vi tror. Efter kadmiumförbudet 1979 har stora ansträngningar gjorts för att minska användningen av kadmium. Av allt detta torde klart framgå att våra batterier som innehåller ca 6 ton kvicksilver och 16—20 ton kadmium måste återlämnas på ett sådant sätt, att riskerna för läckage till vatten eller luft av dessa farliga tungmetaller avlägsnas. Regeringen har i sitt förslag till riksdagen förordat ett insamlingssystem för miljöfarliga batterier där den enskilde är skyldig att återlämna dessa batterier till affären där de är köpta eller till kommunal insamling. Efter sortering — där man tar bort brunstensbatterierna — transporteras den miljöfarliga delen till SAKAB för återvinning eller till destruktion. All erfarenhet visar att man kan komma en bit på väg med system av den här typen. Det är väl en gissning att man skall kunna få tillbaka ungefär 50 96 av försålda miljöfarliga batterier. Enligt vår mening är detta inte tillräckligt. Vi har därför föreslagit ett pantsystem som kommer att stimulera köparna till ett högt återlämnande. I ett sådant system kan man räkna med att 80-90 76 av de miljöfarliga batterierna återlämnas. Skillnaden mellan de här båda systemen kan mycket väl uppgå till flera tusen kilo kvicksilver och 5-8 ton kadmium per år. Vi tycker dessutom att ett stimulanssystem via pant är betydligt bättre än att man — som det egentligen blir — straffsanktionerar den enskilde om han inte återlämnat batterierna. De extra insatser ett pantsystem tvingar fram är mycket väl motiverade genom den minskade belastningen på vår miljö. Vi har tidigare inte lagt fram förslag om de miljöfarliga batterierna, eftersom regeringen har förhandlat med branschen. Vi hade i första hand hoppats på någon typ av frivilligt pantsystem. Det är bara att beklaga att förhandlingsresultatet på denna punkt är negativt. I den socialdemokratiska reservationen befarar man att ett pantsystem skall förorsaka stora praktiska svårigheter, bl.a. med hänsyn till den oenhetliga bild som försäljningsledet uppvisar. Jag är för min del övertygad om att ett pantsystem kommer att påverka marknadsutvecklingen. Om vissa försäljningsställen finner pantsystemet opraktiskt kommer de att koncentrera sin försäljning på batterier som inte är miljöfarliga, dvs. de vanliga brunstensbatterierna. Vi får då en smidig anpassning till systemet. Kunderna kommer också mycket snabbt att lära sig vilka batterier de har betalat pant på och alltså skall återlämna. Dessutom tycker jag att svensk television här har en möjlighet att göra en väsentlig samhällsinsats genom att visa hur de miljövänliga batterierna resp. de miljöfarliga batterierna ser ut. Kaj Larsson gav mig några frågor. Han frågade bl.a. om vi var övertygade om att man via ett pantsystem verkligen åstadkom en stimulans. Ja, det är vi helt övertygade om. Han tyckte också att det var egendomligt att vi ville medverka till ett system som skulle innebära mer byråkrati och mer krångel. Det blir säkert en hel del praktiska problem med ett pantsystem. Men vi är övertygade om att de problemen är värda att jobba med, därför att ett pantsystem åstadkommer det betydligt mer miljövänliga resultatet att en större del av de miljöfarliga batterierna kommer att återlämnas. Det är helt enkelt enligt vår uppfattning värt att ta de ökade problem som ett pantsystem kan medföra. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När jag lyssnade på Ivar Virgins svar på mina frågor, blev jag inte tillräckligt övertygad om att detta är den riktiga vägen. Ser man realistiskt på hur det fungerar i handeln, finner man att det inte ofta förekommer att människor köper räknedosor eller andra hjälpmedel med sådana batterier. Det är i varje fall inte varje dag vilket är det vanliga när det gäller andra varor med pantsystem. Vad som kommer att hända är att batterierna byts hemma, och man springer inte tillbaka till affären med dem för någon eller några kronor, som jag sade i mitt tidigare anförande. Om inte kommunen ansvarar för återsamlingen finns inte den möjligheten heller, och var hamnar batterierna då? Därför tror jag, Ivar Virgin, att det föreslagna systemet är byråkratiskt och krångligt och inte passande för svenska medborgare. Var realistisk och tänk efter hur det i verkligheten kommer att fungera, och var inte stelbent i ert tänkande!
Herr talman! Det råder inget tvivel om att den enskilde kommer att uppleva panten som en stimulans. Det borde vara självklart. Man behöver bara se på vilket pantsystem som helst för att upptäcka att det sker en betydligt större återlämning i den typen av system än i andra system. Detta är för mig fullständigt självklart. Vi har i andra sammanhang pekat på möjligheten att använda ekonomiska styrmedel. Detta är enligt vårt sätt att se ett mycket effektivt ekonomiskt styrmedel för att just åstadkomma en större grad av återlämnande av miljöfarliga batterier.
Herr talman! Jag tror fortfarande, Ivar Virgin, att här föreligger stora skiljelinjer mellan det pantsystem vi har i dag för glas, burkar och andra föremål och ett pantsystem för batterier. Därför går det inte att göra jämförelser, och jag tror inte på ett pantsystem för batterier. Ivar Virgin stirrar sig blind på att det system som används för burkar och glas skall kunna vara användbart för batterier. Jag framhöll tidigare att batteribyte inte förekommer så ofta, och därför tror jag inte att man springer tillbaka till affären med dessa små batterier. Det blir krångligt för den enskilde. Systemet kommer att medföra större byråkrati inom handeln. Hur skall man ta vara på dessa batterier? Det blir blanketter som skall fyllas i, och jag vill fråga: Är inte detta ett krångligt och besvärligt system för svenska folket? Än en gång: Var realistisk!

Herr talman! Frågan om utsläpp av kvicksilver och kadmium från småbatterier är ingen ny fråga i riksdagen. Bl. a. har många folkpartister år efter år krävt ett pantsystem för att ta hand om batterierna. År 1982 riktades ett — som vi kallar det i riksdagen — tillkännagivande till regeringen om åtgärder. Det är ganska länge sedan, och den socialdemokratiska regeringen har haft fyra och ett halvt år på sig att begrunda frågan. Först nu kommer ett förslag. När man studerar propositionen kan man läsa mellan raderna att regeringen har insett att insamlingen av batterier är en komplicerad och besvärlig fråga. Det har också framgått av Kaj Larssons inlägg här i dag. När man skall lösa en svår fråga, väljer man ibland den lättaste och bredaste vägen, och det är just vad jag anser att regeringen har gjort i detta fall. Regeringen föreslår en insamlingskampanj, och kommunerna och SAKAB får ansvaret. Branschen, och i sista hand konsumenterna, skall stå för en del av kostnaderna. Vi motsätter oss inte regeringens förslag, men vi anser inte att de är tillräckliga. Herr talman! Det är inte alltid bäst att välja den bredaste och lättaste vägen. När det rör sig om allvarliga miljöproblem — och till dem hör kadmiumoch kvicksilverutsläppen — måste man gå den smala och krångliga vägen för att få så små utsläpp som möjligt. Jag delar uppfattningen att vi skall ha så litet byråkrati som möjligt, men vi måste också ta konsekvenserna av att det finns varor som medför miljöfarliga utsläpp. Nu anser vi att ett pantsystem ger bättre möjligheter att lösa problemen, och det är därför som jordbruksutskottet anvisar den möjligheten. Kaj Larsson tog i sitt anförande upp frågan om ett pantsystem och ställde en del frågor som jag skall besvara. Även jag tror att ett pantsystem kommer att engagera dem som blir delaktiga i det. När jag var hemma i Örebro i söndags gick jag till min butik utanför vilken fanns två insamlingsburkar, en för glas och en för batterier. Jag tyckte att det var bra att man hade kommit i gång med detta. I burken avsedd för batterier fanns en hel del batterier, men det fanns också plastpåsar, cigarettpaket och glasburkar med batterier. Jag tänkte på vilket jobb mina vänner i renhållningssektionen i Örebro skulle få när det gällde att separera innehållet i burkarna. Ett ordnat pantsystem medför visserligen problem och en del byråkrati, men det gör att man verkligen får in de miljöfarliga batterierna. Om miljöministern har haft svårigheter att få till stånd förhandlingar med branschen i fråga, bör det rimligen vara ett stöd för henne om en enhällig riksdag ställer sig bakom kravet på ett pantsystem. Det vore intressant att få höra miljöministerns uppfattning om det. I folkpartimotionen har vi redovisat en rad åtgärder, som vi också tycker är nödvändiga för att få en bättre övergång till miljövänligare batterier. Branschen har lovat att uppfylla vissa krav på en minskad kvicksilverhalt i en del batterier. Vi anser att regeringen omgående bör vidta åtgärder om dessa löften inte uppfylls. Det vore intressant att få höra statsrådets synpunkter också på detta. Det bör enligt vår uppfattning vara ett krav att de nya normerna uppfylls. Även möjligheterna till en tillfredsställande märkning tycker vi är något dunkelt beskrivna i propositionen. Kraven bör ställas något högre, även om vi förstår att det krävs en anpassning till internationella regler. Slutligen vill jag nämna att resurserna för att återvinna kvicksilver är begränsade. Det finns en försöksanläggning i SAKAB, men den är otillräcklig. Tekniken för återvinning är ännu inte uppbyggd. I mitt hemlän är vi litet oroliga för att allt avfall skall deponeras hos SAKAB. Det är enligt vår mening oerhört viktigt att ta fram metoder för återvinning. I det arbetet bör inte bara SAKAB utan även andra företag vara med och konkurrera på lika villkor. Med dessa synpunkter, herr talman, ber jag att få yrka bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! Det är en viktig fråga som vi diskuterar, dvs. de åtgärder som bör vidtas mot miljöfarliga batterier. Här kan man ha två målsättningar. Den första måste vara att försöka förmå människor att använda mer batterier som inte innehåller tungmetallerna kadmium och kvicksilver. Den andra är att vi skall samla in de miljöfarliga batterierna. Vi har nu fått redovisade de vådor som följer av att kvicksilver och kadmium sprids i naturen, så jag behöver inte närmare gå in på motiven. Jag bara konstaterar det faktum att tungmetallerna anrikas i näringskedjan och att vi människor befinner oss i slutet av kedjan och alltså löper den största risken. Det är ett mycket starkt motiv för att vidta kraftiga åtgärder. Vi har också hört att det är ganska stora mängder som sprids i naturen genom att batterierna hamnar i avfallet och antingen bränns eller deponeras. Det som är litet besvärligt i sammanhanget är ju att mängderna inte minskar utan snarare ökar något. Centerpartiet har länge krävt åtgärder på det här området, och vi har motionerat om ett pantsystem. 1982 gav riksdagen regeringen i uppdrag att göra någonting åt problemet, och vi har nu väntat ganska länge. Regeringen har varit påfallande handlingsförlamad i den här frågan, och batteribranschen har skickligt lyckats fördröja åtgärder, vilket ju inte är särskilt bra. Jag skulle litet tillspetsat kunna säga att regeringen har hamnat i batteribranschens klor, för jag tycker att de åtgärder som föreslås vittnar om en alltför låg ambitionsnivå. Man föreslår helt enkelt inte de åtgärder som bäst skulle angripa problemet. En del av kostnaderna övervältras på kommunerna, som rekommenderas att ta betalt av samtliga kommuninvånare via sopavgiften. Det är inte särskilt bra, i varje fall stimulerar det inte till att samla in batterier. Här får ju alla betala avgiften, oavsett om de slänger batterierna i soporna eller lägger dem för sig. Det finns inget av stimulans i detta, utan det är bara en finansieringsåtgärd. Jag sade att regeringen har hamnat i batteribranschens klor. Vad som gör mig ännu mer bekymrad är att socialdemokraterna i jordbruksutskottet inte har visat någon vilja att komma loss därifrån. Annars skulle de ju tacksamt ta emot den draghjälp som oppositionen här ger regeringen fram mot ett bättre system än det som man kommit överens med batteribranschen om. I den socialdemokratiska reservationen staplas det upp en massa problem med ett pantsystem. Man säger att det blir dyrt med ett pantsystem och att det rubbar förutsättningarna för det förslag som regeringen har lagt fram. Till det skall jag säga att det finns en utredning om ett pantsystem. Den har gjorts vid Lunds universitet på uppdrag av Nordiska ministerrådets miljöekonomiska grupp, och utredningen har också behandlats där. I den utredningen sägs tvärtom att ett system som liknar det regeringen har föreslagit är det dyraste systemet för att samla in batterier. Ett pantsystem skulle bli billigare enligt utredningens syn på det hela. Socialdemokraterna säger i sin reservation att ett pantsystem kommer att förorsaka mycket stora praktiska svårigheter, men av den utredning som jag har pekat på framgår att det är fullt möjligt att ha ett pantsystem även på batterier. Man har gjort försök som visar att det går. Sedan sägs det i reservationen att det prispåslag som erfordras i ett pantsystem också skulle ställa till problem. Jag vet inte det. Det skulle ju snarare stimulera dels till att man lämnar tillbaka batterierna, dels till att gå över till batterier som det inte behöver vara något prispåslag på, därför att de inte innehåller tungmetaller, vilket ju är den första målsättning man bör ha. Reservanterna säger vidare att det system som regeringen föreslagit har en hög ambitionsnivå. Jag skulle vilja säga att det är mer önsketänkande än vetande. I den utredning jag har pekat på, som är gjord vid Lunds universitet, sägs att med ett system som liknar det regeringen föreslår kan man möjligtvis uppnå 50 26 inlämning av batterier, medan försök med ett pantsystem har visat att man kommer upp till 80—85 96. Det skulle vara mycket väsentligt att nå dit. Om man når 80—85 26 är det bra, men det innebär också att det har betalats pant för en del batterier som inte samlas in, och de pengarna kommer ju aldrig att lämnas tillbaka. Det ger alltså ett överskott som kan betala de kostnader som ligger i pantsystemet plus att det också kan bekosta utvecklingsarbete och forskning för att komma fram till metoder att ta hand om de miljöfarliga batterierna. Dessutom läggs ju kostnaden på dem som är försumliga och inte lämnar tillbaka batterierna, medan den som lämnar tillbaka sitt batteri inte har någon kostnad alls, vilket också skall ses som en mycket stor fördel. Man har också i den här undersökningen gjort en enkät bland människor i Malmöhus län och sett hur folk ute på gatan ser på saken, och man har fått en överväldigande majoritet för ett pantsystem.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

Herr talman! Tidigare talare har utförligt förklarat varför vi behöver ta oss an detaljen miljöfarliga batterier och varför det är viktigt i ett större sammanhang. Jag vill se problemet från ett annat håll. Hur vi hanterar miljöfrågor har samband med vårt ekonomiska system. Varje ekonomiskt system måste svara på frågorna: Vad skall vi producera, hur skall vi göra det och för vem eller vilka? Vad, hur och för vem — dessa frågor löses i alla ekonomiska system, av den extrema marknadsekonomin i Chile och av blandekonomin i Sverige. Frågorna löses på olika sätt och med olika konsekvenser för befolkningen. Jag påstår att marknadsekonomin saknar såväl teoretiska som praktiska instrument för att lösa miljöproblemen. Kapitalet lägger inte ner ett öre mer på sådana problem än det tvingas till. Vi vet att samhället måste ställa krav för att pressa företagen att ta sitt ansvar. Vi vet också att en sådan press kan ge resultat. Detta syns i batterifrågan. Branschen vill inte ha ett pantsystem. Det blir för besvärligt, säger man. Socialdemokraterna håller med, och det är trist utifrån ett socialistiskt perspektiv. Det är i detta större sammanhang batterierna skall ses. Det var också anledningen till att vi förde fram pantsystemet i samband med miljöpolitikens inriktning och ett snabbt infört förbud mot miljöfarliga batterier. Kaj Larsson sade att han förstod att vi gjorde det. Det är alldeles utmärkt, för vi kommer tillbaka, och då kanske vpk kan räkna med Kaj Larssons stöd. Han vet mycket väl att man av och till i den här församlingen släpper krav som man för fram i skrift. Vi måste alltså ha det större perspektivet. Vår jord är den enda vi har, eller för att sammanfatta med en limerick — Hugo Hegeland har ju tidigare i kväll anslagit en poetisk ton: En odalman från Östergarn sa”: Rikedom är blott ett flarn. Vår jordalott har vi ej fått. Vi lånar den av våra barn. Herr talman! Med dessa gotländska visdomsord vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När vi nu behandlar denna betydelsefulla fråga är det viktigt att lägga märke till att det mest väsentliga är att vi faktiskt är överens om att det är av utomordentligt stor vikt att få i gång ett effektivt system för att samla in och på ett ansvarsfullt sätt ta hand om miljöfarliga batterier. Vi är också överens om att så fort och så effektivt som möjligt ersätta dessa batterier med mindre miljöfarliga batterier. Detta är alla riksdagens partier överens om. Vad vi nu diskuterar är om vi utöver det förslag som regeringen har förelagt riksdagen och som alla partier tillstyrker också behöver ett pantsystem. Regeringen kommer självfallet att vara lojal med det beslut som riksdagen fattar efter den debatt som här förs — det vill jag gärna understryka. Men jag är angelägen om att säga ifrån att vi faktiskt är överens om alla väsentliga principer och även om det förslag som nu redovisas. Det är riktigt att riksdagen har behandlat den här frågan vid åtskilliga tillfällen under de senaste åren. Det är ju faktiskt naturligt med tanke på den roll som de miljöfarliga batterierna spelar när det gäller de skadliga utsläppen av kadmium och kvicksilver. När riksdagen år 1985 behandlade kemikaliepropositionen lade man också fast ett åtgärdsprogram mot miljöfarliga batterier som byggde på att branschen själv skulle ta sitt ansvar. Det visade sig att branschen inte förmådde att ta detta ansvar. I en skrivelse som inkom till regeringen de sista dagarna i februari i år anmälde naturvårdsverket att branschen inte visade minsta tecken till att ta detta ansvar och att de mål som riksdagen hade satt upp inte skulle kunna uppnås. Jag tror att alla kammarens ledamöter vet att vårt land under några veckor på vårvintern i år befann sig i en mycket ovanlig situation, vilken på olika sätt försvårade och försenade regeringens arbete i en del ärenden. När det gäller miljöfrågorna skedde dessutom förändringar i ansvaret inom regeringen. Det vari denna situation som detta ärende kom in. Det var också under dessa vårveckor — som präglades av först det tragiska mordet på vår statsminister och därefter av olyckan i Tjernobyl och dess effekter — som det blev en tvingande nödvändighet att försöka hitta en lösning på dessa problem. Jag har valt att för kammaren redovisa precis hur det faktiskt förhöll sig, när vi måste hitta en lösning för att undvika att det skulle uppstå ytterligare ett års försening utöver den som redan hade uppkommit på grund av att branschen inte ville ta sitt ansvar. Jag upptäckte mycket snart att den här frågan liksom frågan om ett pantsystem på olika sätt hade så att säga gått i baklås. Det var faktiskt inte bara batteribranschen som motsatte sig detta, utan också, fast av andra skäl, kommunerna och Renhållningsverksförening en. Jag ställde då först till mig själv och sedan till andra frågan hur vi skulle handla för att nå åtminstone något resultat. Jag vill understryka att det då inte handlade om den bredaste och enklaste vägen att komma fram till en lösning utan om den snabbaste. I de diskussioner som då fördes med de olika berörda parter som måste förmås att göra någonting kom vi — inte på frivillighetens väg utan med hot och med rätt mycket av påtryckningar — fram till en lösning i enlighet med den metod som vi nu har föreslagit riksdagen och som riksdagen faktiskt enhälligt ställer sig bakom. Jag är tacksam att riksdagen gör det och inte ytterligare försenar starten för insamlingen av batterier. Vi fick också de olika berörda parterna att lova att de skulle samverka för att komma i gång utan ytterligare fördröjning om vi kunde få riksdagen att fatta beslut innan det här årets slut. Det är också så, att om nu riksdagen fattar de besluten är Kommunförbundet, Renhållningsverksföreningen och batteribranschen förberedda. På många håll har man redan kommit i gång med vad som behöver göras. Vi slår med genomförandet av det här systemet faktiskt fast några mycket viktiga principer. Jag tror att det är första gången i miljövården som de kommer att tillämpas i praktiken. En av principerna är den att den som ägnar sig åt miljöfarlig verksamhet också skall svara för kostnaderna för att klara av de problem som uppstår. Här blir det ju batteribranschen som får bekosta slutdestruktionen av det miljöfarliga avfallet, liksom också delar av informationskampanjen. Kommunerna skall ju enbart svara för det som ingår i deras ordinarie renhållning och ingenting annat. Därför menar jag att vi faktiskt inte alls har anledning att be om ursäkt med anledning av det förslag som nu läggs fram. I den situation som vi befann oss i var det här den enda möjligheten att få någonting konstruktivt att hända. Jag har valt att på detta något ovanliga sätt mycket öppet redovisa för kammarens ledamöter hur vi arbetade i den uppkomna situationen. Regeringen kommer självfallet att mycket noggrant följa vad som händer och se till att det blir resultat. I januari kommer jag att sammanträffa med några av storförbrukarna av batterier för att diskutera med dem. Naturligtvis rör det sig om förberedda diskussioner. Diskussionerna inleds inte vid det tillfället, utan det gäller då att nå resultat beträffande utbyte av batterier i t.ex. landstingets verksamhet. Det är det som de svarar för. Sedan kommer jag naturligtvis att också bevaka att kvicksilverhalten i batterierna sänks på det sätt som har bestämts. Märkningsfrågan kommer att följas upp. Här gäller det att iaktta sedvanliga handelspolitiska regler och ingenting annat. De praktiska och andra problem som vi har haft i SAKAB kommer vi naturligtvis att lösa, och de uppdrag som riksdagen väljer att ge oss skall vi givetvis utföra. Men jag vill framhålla att det kan vara så, att verkligheten praktiskt ter sig litet annorlunda än vad man från början tänkte sig. För min egen del undrar jag — jag har ingen förutfattad mening — om det inte för många brukare och många hushåll är så, att lättillgängligheten, effektiviteten och bekvämligheten när det gäller att få återlämna avfall, inte minst miljöfarligt avfall, kan vara väl så viktig som en pant. Låt oss inte gräla i denna fråga. Jag ser det hela som en praktisk fråga för att nå effektivaste möjliga insamlingssystem, effektivaste möjliga metoder att komma till rätta med de problem som de miljöfarliga batterierna orsakar. Vi slår fast principen att vi måste få bort sådana här miljöfarliga produkter, och den som håller på med miljöfarlig verksamhet måste stå för kostnaderna och får inte vältra över dem på någon annan.

Herr talman! Jag vill först säga att riksdagen naturligtvis värdesätter att miljöministern är hos oss vid denna sena timma för att diskutera den här viktiga frågan. Vi känner till de problem som har inträffat under år 1986, men vill ändå påminna miljöministern om, att det även om hon inte var miljöminister då, också fanns ett år 1983, ett år 1984 och ett år 1985. Vi tror att de förslag som har redovisats och som vi har ställt oss bakom kommer att ge vissa resultat. När jag hör miljöministerns i många avseenden sympatiska anförande tycker jag att det är synd att den socialdemokratiska gruppen har en reservation. Det hade varit mycket bra, om vi hade kunnat åstadkomma samling i denna fråga på det sätt som miljöministern talade om. Därför betraktar jag reservationen som en belastning när det gäller att driva frågan framåt.
Herr talman! Miljöministern talade om att det har funnits problem på vägen fram, och vi har naturligtvis förståelse för det. Vi har också förståelse för att batteribranschen inte har varit särskilt lätt att bearbeta. Jag sade också i mitt inledningsanförande att batteribranschen har bedrivit en mycket effektiv fördröjningstaktik. Det har också i många stycken lyckats. Miljöministern tycker inte att vi skall gräla mer om detta. Det hoppas jag verkligen att vi inte skall behöva göra. Nu har vi grälat litet grand om detta, och vi har varit osams om vilka åtgärder man skall vidta. Vi har emellertid varit sams om behoven, och vi har varit sams om vilka problem som tungmetallerna åsamkar människor och miljö. Vi har kommit till olika slutsatser. Men riksdagen kommer nu att fatta ett beslut. Miljöministern har sagt att regeringen kommer att arbeta i enlighet med det beslutet, och något annat skulle naturligtvis vara en sensation. Men det är också viktigt att detta arbete sker skyndsamt. Jag vill även tillägga att det finns idéer, och har funnits i flera år, om hur man skulle kunna lösa detta problem genom ett pantsystem. Pantsystemet upplevs ute bland människor mer positivt än andra system. Det är också belagt i den utredning som jag har refererat till. Således hade regeringen möjligheter att se på också dessa saker. Miljöministern sade att de som smutsar ner skall bära kostnaderna. Men där gör man ju ett avsteg när det gäller konsumenterna som förbrukar batterierna, då man rekommenderar kommunen att lägga en avgift på alla för att täcka kommunernas kostnad för detta vare sig konsumenterna samlar in batterierna eller lägger dem i sopsäcken. Ett pantsystem skulle innebära att de som smutsar ner i naturen verkligen är de som får bära kostnaderna.
Herr talman! Jag har tidigare beklagat att regeringen i förhandlingarna inte nådde riktigt ända fram. Jag har dessutom fått uppfattningen att förhandlingarna i slutskedet kanske mer liknade ett diktat än förhandlingar. Jag tror att om man nu positivt skall arbeta med pantsystemet så gäller det att i förhandlingen med branschen verkligen göra det på ett öppet och konstruktivt sätt.
Herr talman! Får jag först säga att inte bara branschen utan även de andra berörda parterna motsatte sig pantsystemet — av praktiska skäl av det slag som jag åberopade tidigare här i debatten. Det lönar sig föga att försöka skjuta in någon kil mellan reservanterna och regeringen, eller mellan de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet och regeringen. Självfallet var de socialdemokratiska ledamöterna i jordbruksutskottet de första som jag gick och resonerade med om dessa frågor för att med dem komma överens om hur vi skulle hantera detta i en situation där alla berörda motsatte sig ett pantsystem. Det kan vara sant att förhandlingarna sedan mera kan liknas vid diktat än vid något annat. Jag åberopade faktiskt 1985 års riksdagsbeslut, i vilket branschen ålades att på eget ansvar vidta vissa åtgärder. När de inte klarade av det sade jag åt dem att de i så fall fick finna sig i att det blev på detta sätt — det är riktigt.